Herr talman! Jag skall inte alls gå in på hela det komplex vi nu diskuterar utan vill instämma i vad herr Larsson i Öskevik har sagt. Det är bara en enda detalj som jag vill beröra. Jag kan nämligen inte annat än beklaga att utskottet även i år vägrat att medverka till en översyn av bestämmelserna och tillämpningsföreskrifterna för studielån i syfte att ändra eller upphäva reglerna för reducering av studielån i förhållande till föräldrars inkomst och förmögenhet. Nuvarande förhållanden och de förhållanden som uppkommer efter genomförandet av den reform vi i dag diskuterar är enligt min mening långtifrån tillfredsställande. Särskilt anmärkningsvärt synes det mig vara att ungdomarnas lånemöjligheter skall vara så hårt bundna till föräldrarnas inkomster. Visserligen sker nu en förbättring så till vida att studerande behandlas som äldre elev från och med det läsår som börjar det kalenderår, då han eller hon fyller 20 år i stället för som tidigare 21 år. Det är här fråga om en anpassning till den nya myndighetsåldern. Men kraftiga reduceringsregler kvarstår för ogifta elever i åldern 16—19 år. Lånebeloppet reduceras med 30 procent av den del av föräldrars beskattningsbara inkomst som överstiger 6 000 kronor. Till inkomsten räknas då 40 procent av den del av föräldrarnas förmögenhet som överstiger 34 200 kronor. Detta leder, tycker jag, till synnerligen otillfredsställande resultat. Enligt min mening är det olyckligt att behålla dessa kraftiga reduceringsregler, framför allt för 18 och 19-åringarna. Dessa ungdomar lever ofta utanför familjen och varken vill eller kan vara beroende av föräldrarnas inkomster och övriga resurser. De beslut vi nyss fattat om ändring i föräldrabalken m.m. innebär också att ungdomar i åldern 18—20 år i flera avseenden får en mera «självständig ställning än för närvarande. 18-åringarna får gifta sig, och de får själva ta ut och förfoga över studiemedel och statliga bosättningslån. Vidare får de rätt att skaffa sig egen bostad utan föräldrarnas medgivande. Nuvarande möjlighet för underårig som är gift att oavsett ålder företa sådana rättshandlingar, som krävs för den dagliga hushållningen, vidgas till att omfatta alla underåriga som har eget hushåll. I detta läge måste det anses ännu mer orealistiskt att i så hög grad knyta deras lånemöjligheter till föräldrarnas inkomst. Det är anmärkningsvärt att gränserna skall vara så snäva som jag här nämnde. Detta är ett förhållande som måste ändras. Det kan inte stå i överensstämmelse med modern syn att låta det fortsätta. Bestämmelsen drabbar särskilt de ungdomar som bor i glesbygderna och läser vid ofullständiga gymnasier. De måste oftare än andra även under gymnasietiden vistas på annat ort, där den linje som de önskar finns. Dessa elever kommer inte sällan från hem med små möjligheter att svara för deras ekonomi. Enligt min mening är en ändring på denna punkt nödvändig, och det förvånar mig att utskottet inte velat medverka till en översyn av bestämmelserna i här berörda avseende.

Herr talman! I anslutning till propositionen om ändring i studiehjälpsreglementet och studiemedelsförordningen har jag väckt motionen II: 1064, likalydande med motionen 1:929 av herr Wirtén, med förslag till liberalisering av reglerna om reducering av studielånen i förhållande till föräldrarnas inkomst och förmögenhet. Vid riksdagens början väckte herr Westberg i Ljusdal en motion med ungefär samma innehåll. Till studerande vid gymnasier, fackskolor, yrkesskolor med flera läroanstalter utgår studiehjälp enligt bestämmelserna i studiehjälpsreglementet. En av formerna för studiehjälp är studielån, som enligt förslaget efter behovsprövning kan utgå med högst 6 500 kronor. Tillämpningsföreskrifterna är så utformade att en elev i åldern 16—19 år — och där befinner sig huvuddelen av de studerande vid de gymnasiala skolorna — får låna högst 3 500 kr. per år av det nuvarande maximibeloppet, 5 000 kronor. Enligt reglerna reduceras studielånet så snart föräldrarnas till statlig inkomstskatt beskattningsbara inkomst överstiger 6 000 kronor eller när de har en förmögenhet på över 34 000 kronor. Jag tycker inte att de målsättningar som finns för vår utbildningspolitik uppfylls med så restriktiva låneregler. Vi har tidigare i dag i denna kammare diskuterat den snedrekrytering som sker till universitet och högskolor. Statsrådet Palme sade därvid att det studiesociala stödet är en väsentlig väg för att komma ur den nuvarande situationen. De föräldrar som är lågavlönade har stora svårigheter att ekonomiskt klara gymnasial utbildning för sina barn. En statligt beskattningsbar inkomst på drygt 6 000 kronor är inte mycket, men redan vid denna summa reduceras studielånet. Resultatet blir att barn, vilkas föräldrar har låga inkomster, icke får samma möjligheter till utbildning som andra. I propositionen föreslås en ändring av gränsen mellan elever, som anses tillhöra familjens ekonomi, och övriga elever. Gränsen föreslås gå vid 20 år, så att elever under 20 år vid gymnasiala skolor tillhör familjens ekonomi. Samtidigt föreslogs i propositionen nr 25 med förslag till ändring i föräldrabalken, vilken proposition kammaren nyss behandlat, att den som fyllt 18 år själv skall få förfoga över studiemedel. En 19-åring som går i yrkesskola, fackskola eller gymnasium och behöver låna pengar är alltså beroende av familjens ekonomi, under det att en 18-åring, som studerar vid universitet, oberoende av föräldrarnas ekonomi får studiemedel på drygt 8 000 kronor om året. Det verkar milt uttryckt förvirrande med sådana förhållanden, och jag är förvånad att man inte sökt rätta till detta. I en interpellationsdebatt i dag diskuterades en utredning vid sociologiska institutionen vid Lunds universitet, »Studentekonomisk undersökning 1968». Denna undersökning omfattar cirka 3 000 studenter vid nio olika läroanstalter över hela landet. Av en delundersökning framgår att studenterna är relativt nöjda med de studiemedel som för närvarande utgår. Det är troligen så att det studiesociala stöd som täcks av studiemedelsförordningen — d.v.s. eftergymnasiala studier — nått en sådan nivå att det i stort sett är tillfredsställande, under det att det ännu finns brister i avseende på den studiehjälp som utgår efter studiehjälpsreglementet, d. v. s. gymnasiala skolor. Om vi önskar få en större utjämning till stånd i vad avser de studerandes ekonomiska och sociala bakgrund måste vi prioritera insatserna inom studiehjälpsreglementets område. Herr talman! De ändringar riksdagen i dag fått förslag om är bra för många men otillräckliga för de lägsta inkomsttagarna. I ett så angeläget ärende borde riksdagen enligt min mening ha kunnat gå längre.

Herr talman! Föreliggande utskottsutlåtande innehåller förslag till betydande förbättringar i det studiemedelsoch studiehjälpssystem som vi har i dag. En del av dessa förbättringar utgörs av en betydande höjning av det sociala stöd som utgår till medborgare mellan 16 och 45 år som bedriver studieverksamhet. Om man bortser från studiemedlen kan faktiskt även människor över 45 år av samhället få hjälp och stöd för studier. Detta är såsom här redan påpekats mycket positiva ting, och utskottet har så gott som enhälligt tillstyrkt Kungl. Maj:ts proposition nr 16 Både vid sidan av propositionen och i samband med denna har motioner väckts. Motioner beträffande studiestödet har sålunda även väckts under den allmänna motionstiden. Jag tror därför, herr talman, att det är nödvändigt med en kort genomgång av den uppbyggnad och de verkningar som studiehjälpsoch studiemedelssystemet har. Till elever i gymnasier, fackskolor och yrkesskolor med flera löroanstalter och kurser utgår bidrag respektive lån enligt studiehjälpsreglementet. Man gör där, som tidigare sagts, en viss gränsdragning mellan yngre och äldre elever. Hittills har gränsen gått vid 21 år. Enligt det föreliggande förslaget sänks denna åldersgräns till 20 år. Studerande under den åldern anses vara beroende av föräldrarnas ekonomi; det är föräldrarna som så långt det är möjligt skall bereda sina barn studiemöjligheter. Studiebidraget är därför den primära stödformen. Studiebidraget utgår som vi vet med 75 kronor i månaden. Dessutom kan man få ett inkomstprövat tillägg på mellan 25 och 75 kronor om den egna eller föräldrarnas inkomst — eller den sammanlagda inkomsten — inte överstiger 20 000 kronor i beskattningsbart belopp. Den som är berättigad till det högsta inkomstprövade tillägget kan dessutom få ytterligare ett behovsprövat tillägg på 75 kronor. Det tillägget utgår givetvis huvudsakligen till ofullständiga familjer och till familjer med flera barn. I propositionen föreslås en förstärkning av det inkomstprövade tillägget med 25 kronor i månaden för ogift studerande som har syskon under 16 år. Det är alltså en klar inriktning på att förstärka stödet till barnfamiljer. Utskottet tillstyrker givetvis detta förslag men föreslår ett förtydligande i 15 § där det stadgas om det behovsprövade tillägget.

Som tidigare påpekats tas vid inkomstprövning även hänsyn till förmögenhetsförhållanden — egen eller föräldrars förmögenhet och, när det gäller gifta, makens förmögenhetssituation. Gränsen för fribeloppet är 30 000 kronor. Av det belopp som ligger över 30000 kronor läggs en femtedel till inkomsten. Motionärer och reservanter har föreslagit att man i stället skall lägga endast en tiondel av denna överskjutande förmögenhetskvot till inkomsten. Utskottet har avstyrkt detta liksom tidigare år när liknande förslag väckts. Utskottet anser att i den mån vi har resurser att förbättra studiestö det skall inte denna förbättring gå till dem som har förmögenhet utan i första hand komma barnfamiljer och mindre bemedlade till godo. Till den som måste vara inackorderad på annan ort utgår förutom dessa studiebidrag även ett tillägg med 100 kronor i månaden. Dessutom kan den som bor hemma medan skolan är belägen på annan ort samt för vilken avståndet till hemmet är mer än sex kilometer få ett särskilt resetillägg. Beträffande <inackorderingstillägget föreligger det motioner, dels om en höjning av själva tillägget, dels om att hänsyn bör tas till dem som bor långt ifrån skolan och kanske behöver komma hem varje veckoslut. Detta gäller väl främst i Norrbotten, där man har stora avstånd. Utskottet finner det alldeles naturligt att försöka tillgodose dessa önskemål och framhåller även, att om det skall ske en förbättring av studiehjälpsförmånerna så bör den i första hand inriktas på inackorderingstillägget. Man anser också att ett ökat inackorderingstillägg skapar möjligheter för dem som bor långt ifrån skolan, är inackorderade och kanske har femdagarsvecka i skolan, att resa hem vid veckosluten. Motionärerna framhåller också att det är mycket betydelsefullt att eleverna kan få en nära kontakt med hemmet och föräldrarna. Till elever som omfattas av studiehjälpsreglementet kan också efter en viss behovsprövning utgå lån. Det är en av de punkter i propositionen där man föreslår en förbättring från nuvarande maximalt 5 000 kronor till 6 500 kronor. Här kommer den förut omtalade åldersgränsen in som en mycket betydelsefull faktor. För närvarande gäller att den som har börjat sina studier före 21-årsåldern även därefter betraktas såsom yngre elev och såsom tillhörande föräldrarnas ekonomi såvida eleven inte har varit gift.

De kommer således att kunna få den maximala lånesumman på 6500 kronor. De yngre kommer fortfarande att vara bundna till föräldraekonomin. Utskottet har också uttalat att utskottet finner det naturligt att centrala studiehjälpsnämnden kommer att ompröva sina normer när det gäller lånemöjligheterna för dem som ligger nära 20-årsgränsen. Det förefaller av herr Westbergs anförande som om han inte skulle ha läst andra lagutskottets utlåtande, ty på s. 26 står det tydligt och klart att genom höjningen av det maximala studielånebeloppet blir det nödvändigt för nämnden att omarbeta normerna beträffande låneprövningen för äldre studerande.

Överstiger den egna inkomsten eller föräldrarnas inkomst 6 000 kronor, reduceras beloppet med ytterligare 30 procent av det som ligger över denna summa. Vid en förmögenhet över 34 200 kronor lägger man vid prövningen 40 procent av det som når därutöver till inkomsten.

Som jag förut sade är det naturligt att utskottet med de uppgifter som utskottet har fått från centrala studiehjälpsnämnden anser att normerna för långivningen bör förändras framför allt för de yngre eleverna. Det kan ju inte anses vara riktigt att det blir en så stor differens som mellan 3500 och 6 500 kronor, beroende på om man befinner sig på den ena eller andra sidan om 20-årsgränsen. Det har varit så och kommer att vara så i fortsättningen, att lånebeloppet kan omprövas, om föräldrarnas eller makens ekonomi förändras. Slutligen har ytterligare ett par frågor beträffande studiehjälpen varit föremål för motioner, nämligen indexregleringen och utbetalningen av studiehjälpen. Utskottet har liksom vid tidigare tillfällen när frågan har behandlats yrkat avslag på förslag om förändring av index, eftersom man anser att en ändring inte skulle ge det resultat som motionärerna tycks tro. Det uppstår administrativa besvärligheter som leder till en fördyring, och eleverna får inte den återbäring som man kanske skulle önska. Om det skulle bli en treprocentig indexhöjning, skulle ökningen av studiebidraget endast bli kronor 3: 25 i månaden, och det är kanske inte det resultat som motionärerna har tänkt sig.

Vi kan säga att kostnaderna sammanlagt skulle öka med i runt tal 85 miljoner kronor. Studiebidraget är ju skattemedel som inte betalas tillbaka, och utskottet anser att man inte bör skattefinansiera i högre grad än vi nu gör. Det har gjorts en framställning om att utbetalningen av studiebidrag skulle ske varje månad, och motionären anför som skäl att det finns elever som kan bli frestade att använda pengarna till narkotika eller annat och inte till sina studier. Utskottet har avstyrkt motionen under hänvisning till att en sådan förändring skulle medföra administrativa besvärligheter. Men man vet också att de missförhållanden som motionärerna åberopar inte skulle kunna bemästras genom att man betalade ut studiebidragen oftare och i mindre poster. I och med att studiebidrag har beviljats kan eleven nämligen mycket lätt få lån genom exempelvis ett kreditinstitut. Vid behandlingen av denna motion beträffande utbetalningen har aktualiserats en annan fråga som gäller utbetalning av pengar till omyndiga låntagare. Utskottet har inhämtat att centrala studiehjälpsnämnden förväntar sig en ändring av bestämmelserna så att en omyndig låntagare inte kan få ut pengar utan förmyndares samtycke. Vid s.k. eftergymnasiala studier gäller studiemedelsförordningen. Det innebär att eleven får ett studiebidrag av 1750 kronor per år som inte är återbetalningspliktigt. Därutöver utgår behovsprövade och återbetalningspliktiga studiemedel. De utgår med 140 procent av basbeloppet inom den allmänna försäkringen. Om den studerande har vårdnaden om barn under 16 år kan dessutom ett barntillägg på 12,5 procent av basbeloppet utgå per termin, för närvarande 1450 kronor om året. Om den studerandes ekonomi är dålig eller om andra särskilda skäl föreligger, ger studiemedelsreglementet också möjlighet för den studerande att få extra bidrag. Studiemedlen är till skillnad från stödet enligt studiehjälpsförordningen bundna till studiemeriterna. Det avgörande är hur den studerande skö ter sina studier. De första två terminerna utbetalas bidragen emellertid utan att studieresultaten inverkar. Föräldrarnas ekonomi har avförts ur resonemanget. I stället prövas makas eller makes ekonomi, såväl vad beträffar inkomst som förmögenhet. Motioner har väckts om att man även när det gäller studiemedlen skall lägga endast en tiondel — i stället för en femtedel — av den förmögenhet som överstiger fribeloppet, d.v.s. sex gånger basbeloppet, till inkomsten. Detta äverensstämmer med yrkandet i fråga om det inkomstprövade tillägget inom <studiehjälpssystemet. Utskottet anser även på den här punkten att en sådan ändring inte hör till det mest nödvändiga. Skall man förbättra studiehjälpen och studiemedlen, skall man i första hand inrikta sig på de mindre bemedlade och på barnfamiljerna. Frågan om prövningen med hänsyn till makes inkomst och förmögenhet har ju diskuterats många gånger här i riksdagen. 1968 tillsattes en utredning, studiemedelsutredningen, som bl.a. har att pröva denna fråga, och jag vill för min personliga del säga att jag hoppas att den skall leda till att man tar bort denna prövning av studiemedel i förhållande till makes inkomst och förmögenhet. En annan utredning som vi väntar oss en hel del av är den utredning som har tillsatts för att utreda ökade bidragsmöjligheter inom vuxenutbildningen. Föredragande statsrådet har här särskilt understrukit att det som skall prioriteras i framtiden är bättre studiehjälpsmedel till de vuxenstuderande. Utskottet understryker detta och hoppas att man så småningom skall kunna genomföra ytterligare förbättringar härvidlag. Men redan det förevarande förslaget innebär ju förbättringar så till vida att studiemedel i fortsättningen kan utgå upp till 45 års ålder i stället för till den åldersgräns av 40 år som nu gäller. Avskrivningsregeln kan i vissa fall ge en partiell avskrivning av återbetalningspliktiga studiemedel för den som t.ex. avbryter sina studier vid vuxen ålder och under en tid har förvärvsarbete och därefter övergår till eftergymnasiala studier. Ökningen av lånemöjligheterna för de heltidsstuderande, detta att man kan få ett maximilån på 6 500 kronor, betyder ju också en förändring till det bättre, likaså reglerna för uträkningen av återbetalningskvoten då det gäller studiemedel. Den kortaste avbetalningstiden blir 15 år i stället för tio, och detta är ju välkomna förändringar. Men naturligtvis måste åtskilligt tillkomma i fråga om vidareutbildning för att man skall kunna tala om full jämställdhet för den vuxenstuderande som i sin barndom och ungdom inte fått möjligheter till samma skolning som dagens ungdom. Utredningen om vuxenutbildningen kommer säkerligen redan nästa år med förslag om förbättrade möjligheter till studiebjälp för vuxenstuderande.

Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill bara framhålla för fröken Sandell att jag läst utlåtandet, men jag har anmärkt på att man inte velat ta upp det problem som jag berört i min motion och som gäller den kraftiga reduceringen av lånemöjligheterna på grund av föräldrarnas inkomst och förmögenhet. Jag tycker inte att det är riktigt att 18—19-åringar skall vara så beroende av föräldrainkomsten som de är enligt detta studiehjälpsreglemente. Jag tror att det är angeläget att här få en ändring till stånd, så att lånemöjligheterna för dessa ungdomar blir stör re än de är nu och att den reducering, som nu görs, helt försvinner eller inte drabbar så hårt. På den punkten vidhåller jag min uppfattning. Jag anser att utskottet borde ha kunnat ta upp det problemet och anvisa ett annat tillvägagångssätt än det som nu tillämpas. Det heter visserligen i utlåtandet: »Enligt vad utskottet inhämtat kommer nämnden i detta sammanhang även att överväga om det kan vara motiverat att höja låneramen för elever som närmar sig den nya myndighetsåldern, 20 år.> — Det är ändå en mycket vag formulering, och den l1eder inte långt.

Herr talman! Efter den mycket noggranna genomgången av andra lagutskottets talesman skulle det kanske inte vara mycket att tillägga. Låt mig bara stanna vid en punkt. Jag har i motion II: 532, som jag lämnat tillsammans med några andra riksdagsledamöter, tagit upp frågan om bidragen till hemresa vid veckosluten. Det gäller närmast hemresorna för de inackorderade eleverna med långt reseavstånd mellan hem och skola. Utskottets skrivning härvidlag är positiv. Låt mig bara slå fast att genomförandet av femdagarsveckan i skolan utan tvivel har kommit att innebära ganska stora problem för den skolungdom som av ekonomiska skäl tvingas tillbringa tiden från fredagseftermiddagen till måndagsmorgonen i ett inackorderingsrum långt borta från hem och föräldrar. Nu har utskottet uppmärksammat problemet och skriver att det bör bli föremål för övervägande vid den översyn av studiehjälpsreglementet som skall ske. Jag tycker att frågan hur detta problem skall lösas — genom ett differentierat inackorderingstillägg eller genom ett resebidrag till dessa elever — inte bör fördröja lösningen. Vi vet ganska väl hur stort behovet är, och det bör alltså vara möjligt att mycket snabbt nå fram till ett avgörande. Jag vill bara göra den anteckningen till protokollet att jag hoppas att Kungl. Maj:t, när Kungl. Maj:t får denna skrivning från utskottet, vidtar åtgärder för att lösa detta problem, som utan tvivel gäller rättvisa i mycket hög grad. Herr talman! Jag har inte något yrkande.
Herr talman! Jag vill rekommendera herr Westberg att läsa centrala studienämndens cirkulär om beräkningsgrunderna för studielån. Där står det alldeles tydligt att om det finns barn i familjen förutom den studerande, så reduceras den beskattningsbara inkomsten med 3 000 kronor för varje syskon under 20 år. Det står också där att om det föreligger särskilda skäl för högre lånebelopp än det som framkommer efter reducering, kan undantagsvis högre belopp beviljas. Det finns således redan nu möjlighbeter för centrala studiehjälpsnämnden att ta hänsyn till sådana skäl som herr Westberg här har framhållit — när det är fråga om mindre bemedlade familjer och när man har s.k. bunden förmögenhet. Utskottet har också uttalat den uppfatiningen att centrala studiehjälpsnämnden kommer att ompröva sina normer för långivning när det gäller de yngre eleverna.

Herr talman! Efter alla ord som nu har offrats på andra lagutskottets förevarande utlåtande skall jag inskränka mig till bara några punkter och vill då först instämma med herr Larsson i Öskevik, som yrkade bifall till reservationen II. Jag vill sedan säga till fröken Sandell att även vi önskar att inkomstprövade tillägg och studiemedel skall gå till de människor, som bäst behöver dem, inte till personer med stor förmögenhet. Men det kan vara så — som också har framhållits i någon motion — att ett par föräldrar eller en änka har ett litet egnahem, som i dessa sammanhang räknas som förmögenhet, och vederbörande blir kanske t.o.m. tvungen att sälja sitt hus för att kunna bekosta barnens studier. Jag vet att det finns sådana fall. Vi reservanter finner det rimligt att förmögenhetsandelen som skall läggas till inkomsten beräknas till 10 procent. Då motsvarar det vad som gäller för de kommunala bostadstilläggen. Slutligen har herr Österdahl och jag fogat ett särskilt yttrande till utskottets utlåtande, i vilket yttrande vi poängterar att äldre personer, som verkligen är intresserade och lämpade för studier, bör uppmuntras och få ekonomiskt stöd så långt som möjligt. Man skall inte vara bunden vid 45 år eller någon annan ålder. Vi anser det principiellt felaktigt att över huvud taget sätta någon åldersgräns där och förutsätter att bestämmelsen bara är ett provisorium som kommer att tas bort så småningom. I det fallet har vi emellertid just nu inte något yrkande. Herr talman!

Herr talman! Diskussionen om andra lagutskottets utlåtande nr 38 tycks nu vara slut, och jag beklagar av hjärtat att några ord måste sägas om statsutskottets utlåtande nr 51 och en därtill fogad reservation, som annars riskerar att helt komma bort i hanteringen. I statsutskottets utlåtande behandlas bl.a. frågan om särskilda statsbidrag för anordnande av daghemsplatser, som utnyttjas för barn till studerande vid universitet och högskolor. Utskottet — ganska majestätiskt i sin lakoniska argumentering, innebärande blott och bart en slavisk anslutning till Kungl. Maj:ts åsikt — avstyrker ett motionspar, vari tagits upp den inte betydelse lösa frågan om bättre möjligheter för studerande att få tillgång till barntillsyn. Jag är inte säker på att statsutskottet och dess andra avdelning är fullt medvetna om de svårigheter som ofta uppkommer för studerande med barn, därför att möjligheterna att få hjälp med barntillsynen är otillräckliga eller rent av obefintliga. Denna fråga kan visserligen sägas vara en detalj i ett större problemkomplex men har så till vida en särprägel, att de studerande i stor utsträckning tillhör andra kommuner än vederbörande utbildningskommun och att man inte kan nöja sig med att hänvisa till barntillsynsorganisationen på studieorten. Jag vill erinra om att Kommunförbundet i ett remissyttrande över en promemoria om barntillsyn för studerandefamiljer uttalat sig för ett särskilt statligt stöd, avsett att möjliggöra för utbildningskommunerna att anordna en tillsynsverksamhet som svarar mot efterfrågan. Det vore frestande att plocka något i Kommunförbundets argumentering, men jag övervinner lätt frestelsen, då jag tittar ut över kammarledamöternas bistra anleten. Man tycker att utskottet skulle ha ansett problemet med barntillsynen för studerandefamiljer så väsentligt, att det borde övervägas ytterligare, eventuellt i samband med den i propositionen omnämnda översynen av bidragssystemet för barnstugeverksamheten, allt med sikte på att ett underlag för beslut om konkreta åtgärder snarast borde kunna föreligga. Det anser nu inte vare sig andra avdelningen eller statsutskottet i sin helhet, och därför går reservationen ut på att riksdagen skall ge till känna för Kungl. Maj:t, att den trots statsutskottet finner att frågan om barntillsynen för studerandefamiljer snarast bör tas upp till behandling. Alla borde kunna vara överens om att det knappast i längden kan fortgå som det nu gör. Den som har någon kunskap om hur det är på studerandeorterna vet om denna sak. Vådorna för de studerande, inte minst ur den personliga men också ur den allmänna ekonomins synpunkt, är för stora.

Herr talman! Såsom framgår av både statsutskottets utlåtande nr 51 och reservationen pågår inom socialdepartementet en översyn av bidragssystemet för barnstugeverksamheten. I avvaktan på det betänkande som givetvis kommer i anledning av denna översyn har utskottsmajoriteten inte funnit anledning att nu föreslå någon ändring av gällande bidragsregler och har inte heller kunnat tillstyrka de motioner på vilka reservationen grundar sig.

Det är många som behöver lämna sina barn till barnstuga eller familjehem medan de arbetar. Jag behöver bara nämna barn till ensamstående mödrar och barn i hem med svag ekonomi, där båda föräldrarna måste arbeta för att kunna skaffa det mest nödvändiga. Jag skall inte föra någon lång argumentation utan vill endast säga att detta ändock är problem som tarvar en noggrann översyn. Man kommer vid olika tillfällen att ställas inför frågan: Vem är det som i första hand skall ges hjälp när det gäller att åstadkomma förbättrade förhållanden? Och när reservanterna uttalar att förslag bör framläggas snarast möjligt erinrar jag om att det i statsverkspropositionen utlovats att ett förslag skall presenteras när Ööversynen av verksamheten är slutförd.
Herr talman! Jag har fogat en blank reservation till statsutskottets utlåtande nr 51 och vill endast säga några få ord med anledning därav. För en tid sedan behandlade vi statsutskottets utlåtande nr 5, punkten 11: Bidrag till driften av barnstugor. Vid denna punkt hade ett antal folkpartister och centerpartister avgivit ett särskilt yttrande, vars huvudinnehåll jag vill knyta an till, aktualisera och instämma i. Ungefär 5 000 barn till studerande i de eftergymnasiala utbildningsanstalterna på de större kårorterna kan inte beredas plats genom samhällets barntillsyn. Kommuner som har stort inslag av studerande med barn får särskilt höga kostnader för barntillsyn, i synnerhet för driften av daghem. Det finns därför skäl att överväga ett ökat statligt stöd till kommuner med stor andel studerande. Jag förutsätter att detta problem beaktas vid den inom socialdepartementet nu pågående översynen av bidragssystemet för driften av barnstugor och att förslag rörande bidragssystemets framtida utformning föreläggs nästa års riksdag. Jag vill göra detta uttalande med anledning av statsutskottets utlåtande nr 51.

Herr talman! De regler som för närvarande gäller genomdrevs ursprungligen i strid mot arbetarrörelsens krav. Reglerna motiverades med tal om s.k. samhällsneutralitet vid arbetskonflikter. I verkligheten var det en utpräglad klasslagstiftning. Att s.k. indirekt berörda vid en arbetskonflikt avstängs från = arbetslöshetskasseersättning och arbetslöshetshjälp är ett statsingripande riktat mot löntagarna och en förstärkning av arbetsgivarpartens stridsmedel. Detta medges också i proposi tionen i vilken det framhålles att »avstängning från samhällsstöd av indirekt arbetslösa innebär att samhället genom sina neutralitetsbestämmelser åstadkommer den effekt som arbetsgivarsidans stridsåtgärd skall ge och följaktligen befriar denna från att behöva tillgripa stridsåtgärden». Förslagen i proposition nr 76 innebär bl.a. att avstängningen från arbetslöshetskasseersättning o. s. v. av s.k. indirekt berörda skall upphöra. Det är ett framsteg för opinionen bland löntagarna. Om man helt velat avskaffa den gamla klasslagstiftningen hade det dock varit enklast att ta bort konfliktdirektiven ur förordningen om erkända arbetslöshetskassor och ur arbetsmarknadskungörelsen. Strejkande och lockoutade gör inte anspråk på att bli betraktade som arbetslösa. I propositionen sägs också att »strejk eller lockout inte anses bryta anställningsförhållandet». Varför behövs då över huvud taget en särskild lagstiftning som talar om att de inte är arbetslösa? Det framstår som helt överflödigt. Strejkande eller lockoutade bör enligt vår uppfattning utan inskränkning tillförsäkras samma rättigheter som andra löntagare. De bör sålunda ha rätt till utbildningsoch flyttningsbidrag vid risk för arbetslöshet liksom också till studiemedel och studiehjälp. Denna rätt vill regeringen och andra lagutskottet beröva dem. Man söker motivera det med tal om s.k. samhällsneutralitet vid arbetskonflikter. Men varken i propositionen eller i utskottsutlåtandet görs någon närmare analys av denna tes. Staten är inte neutral i motsättningen mellan kapital och arbete. Den tillförsäkrar kapitalägarna rätten att förfoga över de produktionsmedel de äger, att sälja företag, att lägga ner företag, att inskränka driften och att avskeda anställda. Staten upphör som bekant inte heller att lämna detta stöd till de kapitalistiska företagen, till arbetsgi varna, när en arbetskonflikt utbryter. Men genom den lag som regeringen och andra lagutskottet här vill ha antagen berövar man strejkande eller lockoutade de rättigheter som annars skulle ha tillkommit dem. Detta är, som vi ser det, ett statsingripande som ensidigt riktar sig mot löntagarna. Det kan rimligen inte härledas ur något slags princip om »samhällsneutralitet». De regler som man nu vill slopa och som gäller indirekt berörda motiverades på sin tid också med tesen om s.k. samhällsneutralitet. Dessa regler erkänner man nu vara »oneutrala». De nya reglerna riktar sig också ensidigt mot löntagarna. Andra lagutskottet anför som motivering för avstyrkande av de motioner som vänder sig mot den nya lagstiftningen att det skulle innebära ett avsteg från neutralitetsprincipen, om utbildningsbidrag, flyttningsbidrag och olika former av studiehjälp »skulle kunna utgå till den som är indragen i konflikt». Vi delar inte denna syn utan betraktar särbehandlingen av de strejkande eller lockoutade som ett statsingripande ensidigt riktat mot stridande löntagare. Vi yrkar därför avslag på proposition nr 76 och kräver vidare att nu gällande konfliktdirektiv skall upphävas.

Herr talman! Det är sent och jag skall inte ta upp någon längre diskussion. Det är riktigt som herr Nordberg har uppfattat saken, att vänsterpartiet kommunisterna betraktar förslaget som ett framsteg jämfört med gällande konfliktdirektiv. Utskottet och även herr Nordberg hävdar med allt tänktbart eftertryck att samhället skall vara neutralt i arbetskonflikter. Det är alltså neutralt att förvägra i konflikt indragna löntagare vissa rättigheter som de eljest skulle ha. Det ges inte något exempel på förmåner som tillkommer företagen och som samhället i neutralitetens namn under en konflikt förvägrar dem. Samhället, d.v.s. staten, tillerkände ju företagen en inte obetydlig favör i skattehänseende i samband med mervärdeskattens genomförande, och nu ligger ett förslag i ungefär samma stil på riksdagens bord. Staten är i själva verket oneutral. Argumentet att studiebidrag t.o.m. skulle kunna möjliggöra utbildning till ett annat yrke och därigenom göra konflikten meningslös, som det står i departementschefens yttrande, är verkligen, som vi ser det, ett långsökt resonemang. Vi kan inte acceptera det synsättet. Vi anser att det i praktiken innebär partiskhet och enögdhet. Jag vidhåller mitt yrkande, herr talman.

Herr talman! Tillsammans med partivännen herr Gustavsson i Nässjö har jag motionerat om ett vidgat lekmannainflytande i samband med övergången till den nya inskrivningsförrättningen. I den nu gällande inskrivningsförordningen är för exempelvis Stockholms inskrivningsområde tjänstgöringstiden för de civila ledamöterna av inskrivningsnämnden som regel 10 å 11 veckor per år. Enligt det nya förslaget bantas denna tjänstgöringstid ned till två veckor om året. För var och en som vet att det nuvarande systemet till stor del bygger på de civila ledamöternas medverkan framstår det som en väsentlig brist i det föreliggande förslaget, att inte de civila ledamöterna ges tillfälle att delta i själva prövningsverksamheten. Detta försökte vi avhjälpa genom motionen II: 1173, i vilken föreslås att Kungl. Maj:t skulle bemyndigas att utfärda tilllämpningsregler som skulle möjliggöra för de civila ledamöterna av inskrivningsnämnden att på ett tidigare stadium få kontakt med de värnpliktiga ungdomarna. Om vi granskar utskottets utlåtande finner vi att utskottet i långa stycken helt delar motionärernas uppfattning. Det hela mynnar dock ut i ett avstyrkande. Utskottet anser nämligen att riksdagen skall lämna ifrån sig denna viktiga principiella fråga till värnpliktsverket som förutsätts vidta åtgärder så att de civila nämndledamöterna bereds tillfälle att följa prövningsverksamheten vid vederbörande inskrivningscentral. Faktum är, herr talman, att utskottets skrivning, som vi nog tycker tappar stilen när det blir fråga om ett bestämt ståndpunktstagande, kräver en bruksanvisning. Det ger mig anledning att till utskottets företrädare ställa följande frågor: Hur skall utskottets skrivning tydas? I vilken utsträckning tänker sig utskottet att de civila ledamöterna skall delta i själva prövningsverksamheten? Varifrån skall det tas medel för att ekonomisera denna verksamhet? Jag hoppas i svaren få en bekräftelse på att utskottet lägger in den tolkningen i sitt utlåtande, att det kan likställas med ett uttalande som innebär att de civila ledamöterna i inskrivningsnämnden genom värnpliktsverkets försorg skall beredas tillfälle att delta i själva prövningsverksamheten. I avvaktan på ett sådant besked skall jag tills vidare avstå från att ställa yrkande om bifall till motionen.

Herr talman! Det framgår av utskottsutlåtandet att utskottet i betydande utsträckning har beaktat de synpunkter som herr Lindkvist har anfört i sin motion och nu även här i kammaren. Utskottet har dock ansett att det inte kan vara lämpligt att dessa ledamöter dels skall sitta som rådgivare vid inskrivningarna och dels på något sätt skall fungera som domare. Det är detta som utskottet har velat klargöra här. Då frågar herr Lindkvist, hur man skall tolka utskottets utlåtande. Ja, utskottet lämnar besked på den punkten då det uttalar: »Utskottet förutsätter att värnpliktsverket vidtar åtgärder så att de civila nämndledamöterna i enlighet med det sagda får möjlighet följa prövningsverksamheten vid vederbörande inskrivningscentral.» Att anvisa medel är inte andra lagutskottets sak, utan det måste ingå i den uppgift som värnpliktsverket skall fullgöra.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

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat mig hur jag bedömer utvecklingen av den svenska handeln med Förenta staterna. Sveriges handel med USA har utvecklats positivt under hela 1960-talet. Medan den svenska importen från Förenta staterna under perioden 1960— 1968 steg med 29,9 procent ökade exporten till USA med 133,6 procent. Exportökningen har varit särskilt markant under de fyra senaste åren. Det förtjänar emellertid noteras att USA alltjämt har ett betydande överskott i handeln med Sverige. Under år 1968 tillhörde Förenta staterna de mest expansiva marknaderna för den svenska exporten. Vi kunde notera lika betydande framgångar i Förenta staterna som i Västtyskland, Nederländerna och Storbritannien. Den svenska exporten till USA ökade framför allt beträffande personbilar och övriga verkstadsprodukter samt järn och stål. För verkstadsprodukter skedde en påtaglig ökning under andra halvåret 1968 och företagen räknar med en fortsatt gynnsam utveckling under år 1969. Också i fråga om järn och stål är utsikterna ljusa. Den totala svenska exporten inom denna bransch förutses stiga med 8,5 procent i volym 1968—1969. Härtill bi drar i hög grad de goda försäljningsutsikterna i Förenta staterna. De här lämnade uppgifterna synes visa på en gynnsam utveckling av Sveriges handel med USA. Visserligen antyder preliminära uppgifter att en viss nedgång av vår export skett under mars månad jämfört med samma månad förra året, men perioden är alltför kort för att därav någon tendens skall kunna utläsas.
Herr talman! Jag ber att få tacka hans excellens statsministern för svaret på min fråga. I den offentliga debatten har det ibland gjorts gällande att de åtgärder som den svenska regeringen under det senaste året vidtagit har haft negativa effekter på de svensk-amerikanska handelsförbindelserna. Jag medger att det kan vara både vanskligt och svårt att av ett tillfälligt stämningsläge i USA analysera de svensk-amerikanska handelsrelationerna, och jag ber statsministern observera att jag i det avseendet inte har gjort något påstående utan endast framställt en fråga. Bakgrundsmaterialet till frågan är självfallet de uppgifter och uttalanden som förekommit i olika sammanhang och i vilka det har talats om det kyligare klimat som mött våra handelsrepresentanter i Förenta staterna. Med hänsyn härtill vore det intressant att få höra hur den svenska regeringen bedömer denna fråga och om det finns någon tendens till nedfrysning av förbindelserna med det amerikanska nä ringslivet. Jag utgår från att regeringen sitter inne med de säkraste kunskaperna härom och följaktligen kan bekräfta eller dementera uppgifterna. Av statsministerns svar får man det bestämda intrycket att vår handel med USA har utvecklats i gynnsam riktning, vilket ju är enbart glädjande.

En preliminär sammanställning när 60 svar inkommit, refererad i Veckans Affärer, visar att elva företag fått order annullerade med direkt hänvisning till de kontroversiella frågorna. Ett företag rapporterade en struken order på 170 000 dollar, ett annat en struken order på 75000 dollar och ett tredje en struken order på 50 000 dollar. Med vad jag nu sagt vill jag ingalunda göra gällande att den svenska regeringen bör avstå från att uttala sin mening i frågor, där vi vet att inställningen delas av en bred svensk opinion, såsom t.ex. i frågor av typen Vietnamkonflikten. Jag vill mot denna bakgrund fråga hans excellens statsministern: Vilken betydelse tillmäter statsministern den svenska handelskammarens enkätundersökning i det aktuella avseendet?
Herr talman! Jag är i själva verket tacksam för att herr Eriksson i Bäckmora velat ge mig en möjlighet att sprida klarhet i en fråga, som otvivelaktigt vållat i varje fall mycket skriverier. Jag vill fästa uppmärksamheten på att de negativa inslagen i handelskammarundersökningen är relativt små. Jag föreställer mig att man med utgång från de siffror jag lämnat får en mycket klarare och säkrare bild av läget än genom uppgifter om att två, tre eller flera firmor fått order annullerade uppgående till kanske 50 000, 60 000 eller 70 000 dollar. Vi kan under hela år 1968, ett år för vilket det föreligger en klar statistik, notera en mycket stegrad aktivitet. Kritiken var som bekant hårdast på våren 1968, och jag kan inte tänka mig annat än att de stora tal som jag nu redovisat är ett säkrare uttryck för tendenserna än uppgifter om en eller annan inträffad olyckshändelse. Jag medger emellertid villigt att presentationen från svensk synpunkt icke varit gynnsam. Jag tror icke att det varit särskilt lyckosamt att en del uttalanden gjorts här i Sverige, vilka tyder på att vi skulle betrakta det såsom något naturligt om repressalier skulle följa på grund av den svenska regeringens hållning. Jag tycker att detta är beklagligt och vill gärna begagna tillfället att säga att det kan tänkas föranleda vissa komplikationer. Jag ber emellertid att få hänvisa till de starkt stegrade siffrorna över de svenska försäljningarna på Förenta staterna just under det sista halvåret 1968, vilka talar sitt tydliga språk. Jag tror att både herr Eriksson i Bäckmora och jag är glada över att det svenska näringslivet på ett så utomordentligt framgångsrikt sätt kunnat hävda sig i en mycket hård konkurrens där borta. Låt mig också anknyta till ett yttrande av herr Eriksson själv, som om jag fattade honom rätt innebar att vi naturligtvis inte skall ändra vår politik av hänsyn till en eller annan procents förändring av våra exportutsikter. Det gläder mig mycket att på denna punkt helt få instämma med herr Eriksson i Bäckmora. Det skulle vara bedrövligt om vi icke skulle ha rätt att säga vår mening av hänsyn till att en och annan ogynnsam reaktion kan uppstå i andra länder. Vi teg inte när det gäll de Tjeckoslovakien, vi har inte tigit när det gäller Portugals kolonialförtryck och vi har sagt vår mening om rasförtrycket i Sydafrika. Jag vågar också hoppas att ingen svensk regering skall komma att ha någon annan mening än den som herr Eriksson i Bäckmora och jag gett uttryck för i dag. Om jag med herr talmannens tillstånd får vidga debatten ett ögonblick vill jag också säga, att jag tror att det är mycket liten risk att en kritik skall föranleda ekonomiska repressalier från Förenta staterna. Varför? Jo, helt enkelt därför att den kritik som vi i Sverige har framfört mot kriget i Vietnam — en kritik bakom vilken hela den svenska riksdagen står — i mycket aggressivare former förts fram inom Amerika självt. Det är inte alltid en lätt uppgift att vara en stormakt — det kan vara en börda. Amerika har visat att det kan bära den börda som är förenad med stormaktsställningen och samtidigt tilllåta, både inåt och utåt, en mycket öppen och ofta mycket frän kritik. Det tycker jag att vi gärna kan notera, och under sådana omständigheter betraktar jag det som helt uteslutet att samma stat, som uppmuntrar en så hård kritik inom sina egna gränser, skulle komma på idén att utöva repressalier mot ett folk som har en annan mening än den aktuella statens regering, låt vara i en så viktig fråga som Vietnamfrågan. Detta ingick, herr talman, inte i herr Erikssons i Bäckmora fråga, men jag har tillåtit mig att säga att jag tror att amerikanarna begriper att vi kan ha delade meningar utan att några ekonomiska repressalier fördenskull behöver tillgripas.

Herr talman! Jag har ingen uppfattning som avviker från vad statsministern senast deklarerade beträffande vår kritik av Vietnamkriget o. d. Att jag vidgade frågan till den svenska han delskammarens enkätundersökning och undrade vilket värde statsministern tillmäter den berodde närmast på att jag själv är ganska osäker om hur pass representativ undersökningen kan vara när det gäller uppfattningarna om Sverige i Amerika. Därför vill jag av naturliga skäl handskas försiktigt med materialet. Men i någon liten mån får det väl ändå anses spegla stämningarna; den uppfattningen får man när man studerar generalkonsulatens och handelssekreterarnas rapporter från de olika delstaterna. Jag har här en sammanställning från generalkonsulaten och handelsekreterarna, men tiden medger inte att jag läser upp de olika sammanfattande kommentarerna. I vilket fall som helst tror jag att statsministern och jag är överens om angelägenheten av att öka den svenska exporten och om att Amerika ur svensk synpunkt är en bra handelspartner, varför Sveriges förtroendekapital i Amerika inte får äventyras. Detta kanske också till väsentlig del är en fråga om information och upplysning, och jag skulle vilja ställa ytterligare en delfråga till statsministern: Vad tror statsministern om exempelvis möjligheten och värdet av en effektivare Sverigeinformation i Amerika?
Herr talman! Jag är övertygad om att en effektivare Sverigeinformation betyder mycket. Jag tillät mig att göra det lilla jag kunde i samband med den näst sista exportdriven, och det påstås i varje fall att det hade en viss betydelse. Sverige får inte glömmas bort i det stora landet, och därför kan jag utan vidare svara att jag tror att det är värdefullt med en ökad information. Det finns en uppgift i mitt svar som inte föranlett någon kommentar av herr Eriksson i Bäckmora men som kan te sig oroande. Jag sade att marssiffrorna är ogynnsamma och att exporten mins kat kraftigt. Alldeles nyss fick jag emellertid ett meddelande från handelsdepartementet, och om jag hade fått det en stund tidigare hade jag kanske inte lagt till de där sista raderna i svaret. Meddelandet ger nämligen vid handen att samtliga EFTA-länder under mars månad i år haft mycket kraftiga minskningar i sin export. Framför allt gäller det Danmark, England och Schweiz, som fått vidkännas ungefär samma minskningar som Sverige. Jag vågar säga, herr talman, att detta beror på särskilda omständigheter — på hamnstrejken o.s.v. — Jag ville göra detta tilllägg, herr talman, eftersom jag nyss fick meddelandet. Jag tror att vi kan vara överens om att Sveriges utrikespolitik inte kan påverkas av dessa ting, men det är naturligtvis angeläget att bilden av Sverige blir så hygglig som möjligt, vilket kanske alla parter bör tänka på när de talar om vilka väldiga risker som är förenade med att Sverige intar en självständig hållning. Jag tror att dessa uttalanden inverkat ganska negativt när det gällt möjligheterna att hävda Sveriges intressen. Jag betonar ännu en gång att ingenting av dessa saker förekommer i herr Erikssons i Bäckmora anförande, utan vi är såvitt jag förstår helt överens.
Herr talman! Den sista fråga jag ställde om ökad Sverigeinformation berodde närmast på att man vid Washingtonkonferensen som hölls i början av maj var enig om att det borde vara värdefullt att bearbeta den amerikanska opinionen med ökad information om Sverige. Detta gäller såväl den officiella representationen som representanter för svenskt näringsliv. Jag har nu inga flera frågor att ställa och vill därför tacka statsministern för de upplysningar han lämnat. Jag tackar även för statsministerns sista inlägg som visar att vi kan notera glädjande siffror i våra handelsförbindelser. Detta bör kanske skingra något av den oro som ändå dröjt kvar ute i opinionen i landet.

Herr talman! Herr Hugosson har frågat mig om jag anser nuvarande lagstiftning tillfredsställande när det gäller samhällets möjligheter att ingripa mot s.k. helbrägdagörelse. Lekmannaverksamhet på läkekonstens område är förbjuden i Sverige i den utsträckning som följer av lagen om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälsooch sjukvårdens område. Förutsättningen för att lagen skall vara tilllämplig är att någon mot ersättning undersöker annans hälsotillstånd eller behandlar annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva åtgärd i förebyggande, botande eller lindrande syfte. Enligt uttalanden under förarbetena till lagen faller helbrägdagörelse av det slag som torde avses med frågan inte under lagens tillämpningsområde så länge någon behandlingsmässig åtgärd inte vidtas. Någon utvidgad lagstiftning övervägs inte för närvarande.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

Det är den amerikanska »showbusiness» som har gått över landet under ett par veckor att där man under religionens täckmantel har bedrivit s.k. helbrägdagörelse. Jag förmodar att för en sant kristen person måste de former, som denna verksamhet har tagit, ha varit mycket anstötliga. Anslutningen till seanserna har varit stor, och man skulle därav kunna dra den slutsatsen att vidskepelsen i detta land är utbredd. Jag vill emellertid, herr talman, inte förmena någon att tro på helbrägdagörelse, men det jag och sannolikt en mycket stor opinion i detta land reagerar mot är att man under sådana former som nu tagit sig uttryck exploaterar sjuka, skadade och handikappade människor. Jag beklagar att socialministern icke anser det erforderligt med någon utvidgad lagstiftning på detta område. Enligt min mening torde det föreligga behov av en skärpning av kvacksalverilagen. Jag tror att det inte främst är under pågående föreställningar det hela är så skadligt, utan det är efteråt, när man upptäcker att någon bättring inte har åstadkommits. Det är då den stora mentala hälsorisken inträder. Uppenbarligen betraktar emellertid myndigheterna dessa helbrägdagörare som befinnande sig i det tillåtligas gränsskikt. Representanter för socialstyrelsen har ju följt verksamheten, och det tyder på att den ligger mycket nära gränsen för vad som kan tillåtas. Enligt min mening skall vi också se till att gällande lagstiftning efterföljs, men det tycks i denna kammare finnas ledamöter som inte anser detta. Det är beklagligt. Statsrådet säger i sitt svar att helbrägdagörelsen inte faller under lagens tillämpningsområde »så länge någon behandlingsmässig åtgärd inte vidtas», men detta är en definitionsfråga. Vad är en behandlingsmässig åtgärd? Det kan diskuteras. Jag skulle vilja ställa en kompletterande fråga till socialministern. Är det förenligt med lagstiftningens intentioner att man i samband med föreställningar av detta slag uppmanar sjuka, skadade och handikappade människor att avbryta pågående medicinsk behandling? Det har också förekommit i samband med sådana möten.
Herr talman! Jag vill gärna framhålla att jag delar den uppfattning som på många håll kommit till uttryck, nämligen att vissa utslag av helbrägdagörelse framstår som olustiga. Här är det emellertid fråga om en avvägning mellan den religionsfrihetsprincip som gäller i vårt land och andra intressen. Enligt socialstyrelsen har det inte framkommit någonting som ur medicinsk synpunkt motiverar en utvidgning av lagstiftningen. Jag vill emellertid i detta sammanhang betona att det är viktigt att religiös verksamhet, som syftar till s.k. helbrägdagörelse, inte bedrivs på ett sådant sätt att sjuka personer avhålls från att söka behövlig sjukvård. Detta vill jag kraftigt understryka, och därmed har jag också svarat på den fråga som herr Hugosson här ställde till mig.
Herr talman! Jag tackar för socialministerns klara deklaration med anledning av min senaste fråga. Jag anser dock att om någon uppmanar människor att avbryta medicinsk behandling måste lagstiftningen ge möjligheter att ingripa. Jag är alltså tveksam om nuvarande lagstiftning medger detta. Jag har fullständigt klart för mig att detta är en avvägningsfråga. Vi värderar vår religionsfrihet mycket högt, och den skall vi naturligtvis slå vakt om. Man kan ändå icke undgå att ställa sig frågan: Hur mycket skall få förekomma under religionsfrihetens täckmantel? När det uppenbarligen är fråga om att ekonomiskt expolatera sjuka och skadade människor, tycks det mig finnas mycket litet samband med det kristna kärleksbudet. Låt mig till slut säga att massmedia och press här spelar en utomordentligt viktig roll. Därest icke den senaste helbrägdavågen hade uppmärksammats på det sätt som skedde i radio och TV och i tidningarna hade anslutningen sannolikt blivit väsentligt mindre. Ett mycket stort ansvar faller därför på press och massmedia därest den nuvarande lagstiftningen icke skärpes. Jag hoppas emellertid att socialstyrelsen mycket noggrant följer denna fråga och vidtar åtgärder för att om möjligt finna former för att skärpa lagstiftningen på detta område. Jag ber att än en gång få tacka socialministern för svaret.

Herr talman! Jag är tillfredsställd med socialministerns svar att någon utvidgad lagstiftning inte för närvarande övervägs. Jag begärde ordet emedan jag tyckte att det i herr Hugossons anförande fanns tongångar som förde tankarna till konventikelplakatet. Det fanns en gång här i landet människor som blev jagade, förhindrade att samlas till gudstjänst och anklagade för mötesformerna. När jag lyssnade på frågeställaren fick jag en känsla av att han ville införa religionsförföljelse igen. Han talade om föreställningar, han använde kränkande ord om gudstjänst. Många här i kammaren tror på helbrägdagörelse; det finns ledamöter här som är helbrägdagjorda genom bön och genom tillämpning av Jakob 5:17. Många i vårt land skulle säkerligen reagera om åtgärder vidtoges mot dessa gudstjänster. Även om inte alla tycker om formerna utan anser att det förekommer överdrifter, menar vi att det dock ligger en levande kristen tro bakom dessa möten här i Sverige. Jag tror det är orätt att tala om att dessa människor ekonomiskt exploateras — det är en fruktansvärd anklagelse. Jag tror inte att herr Hugosson vågar stå för den, och jag beklagar djupt att han velat säga något sådant här i kammaren. Jag hoppas verkligen att varken socialstyrelsen eller någon annan myndighet gör något för att inskränka den frihet som vi har på detta område. När herr Hugosson har tänkt över saken en stund, förstår han säkert att han måste frångå sin uppfattning.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs var uppenbarligen inte inne i kammaren när jag gjorde mitt första inlägg. Jag sade då att jag inte vänder mig mot helbrägdagörelsen i och för sig; jag har respekt för människor som tror på den. Vad jag har reagerat mot är de former under vilka denna helbrägdagörelse har bedrivits de senaste veckorna i Sverige. Jag sade i mitt senaste inlägg att vår religionsfrihet är så värdefull att vi med alla till buds stående medel måste slå vakt om den. Beträffande den senaste tidens helbrägdagörelse vidhåller jag dock att det varit fråga om en ekonomisk exploatering av sjuka och skadade människor. Före kollektinsamlingen vid det möte som ägde rum i Jönköping sade mötesledaren enligt tidningsuppgifter att »i dag skall vi ha en pappersinsam ling» — det var, med andra ord, inte fråga om att lämna mynt, utan de stora sedlarna skulle fram. Strax innan den amerikanska helbrägdagörerskan kom till Sverige presenterades en bok, som kostar åtskilliga kronor och som har sålts i flera tiotusentals exemplar. Den boken skulle i vanliga fall sannolikt inte alls ha rönt den uppmärksamhet som nu blivit fallet bl.a. på grund av den propaganda som massmedia kommit att bedriva kring denna sak. Jag anser alltså att man i detta fall under religionens täckmantel har utnyttjat människor ekonomiskt. Men därmed, herr Nilsson i Agnäs, har jag inte sagt att man inte skall tillåta helbrägdagörelse. Vad jag reagerat mot är de former som helbrägdagörelsen tagit sig i Sverige under de senaste veckorna.
Herr talman! Herr Hugossons fråga tyder närmast på att han vill ha till stånd en ändring av lagstiftningen på denna punkt. Om jag fattat socialministern rätt, har denne sagt ifrån att någon sådan ändring inte är aktuell. Det hälsar jag med tillfredsställelse. I det senaste anförandet verkade det nästan som om herr Hugosson också var ute på jakt efter tryckfriheten, eftersom han kritiserade den bok som har utgivits på ett förlag. Jag tror att det är klokast att vi här i kammaren inte gör några angrepp mot vare sig religionsfriheten eller tryckfriheten.

Herr talman! Jag vill, herr Gustafson i Göteborg, för undvikande av varje som helst missförstånd säga att jag är varm anhängare av tryckfriheten, och jag förmenar icke den här församlingens pastor i Stockholm att på eget förlag ge ut en bok. Jag tog upp den saken i samband med att jag sade att de former som helbrägdagörelsen tagit sig de senaste veckorna på grund av de insamlingar som företagits vid dessa möten har inneburit en ekonomisk exploatering av sjuka och skadade människor. Jag anförde denna bokförsäljning som ytterligare ett exempel härpå. Det kan väl inte anses innebära att jag angripit tryckfriheten. Men jag sade också i ett tidigare inlägg att press och andra massmedia har ett stort ansvar för att sådana här frågor får de rätta dimensionerna.
Herr talman! Herr Hugosson har flera gånger under denna debatt använt uttrycket »religionens täckmantel». Jag tycker att detta är ett fruktansvärt uttryck. Tre gånger har han också upprepat påståendet att man har ekonomiskt exploaterat människor. Vi kan inte sätta oss som förmyndare över människor och förbjuda dem som tror på Gud och på just denna form av gudstjänst att resa till dessa möten. Jag tror inte heller att det är någon som klagat eller polisanmält dem som anordnat mötena. Jag har varit på många möten där det har sagts: »Vi skall i dag ha ”pappersinsamling” och samla in sedlar.» Men ingen har uppfattat detta som ett tvång. Jag tror att herr Hugosson när han tänkt över denna sak — jag upprepar det — kommer att beklaga att han gav sig in på detta. Jag är glad över att huvudparten av det svenska folket tycks anse att vi skall ha religionsfrihet. även om herr Hugosson påstår att han inte är ute efter religionsfriheten är det de facto så, att han vill förhindra gudstjänster av detta slag och hindra människor, som tror på dessa gudstjänsters mening, att samlas för att vinna hälsa till både kropp och själ. Det är djupt beklagligt att sådana åsikter kan framföras av en person med den ställning som en riksdagsman i vårt land har.
Herr talman! Låt mig för herr Nilsson i Agnäs tala om att jag har vuxit upp i ett hem med respekt för religiösa värden och att min uppfostran påverkats av detta. Jag har därigenom fått en uppfattning om vad som bör inrymmas i det kristna kärleksbudet. Jag har reagerat mot denna form av helbrägdagörelse därför att jag anser att detta har mycket liten eller ingen anknytning till sann religiositet.
Herr talman! Även jag har vuxit upp i ett religiöst hem. Dessutom är jag anställd som förkunnare i ett kristet samfund här i Sverige och jag känner många kristna tillhörande olika riktningar. Jag medger, herr Hugosson, att just den formen av möten där man samlar stora människomassor och där massmedia kommer in inte är den som tilltalar mig mest. Men just därför att jag tror att det var religiösa människor som är uppvuxna i religiösa hem och som sätter bibeln högst, vilka samlades där, anser jag att dessa möten måste få äga rum utan att vi griper in med lagstiftning. Jag är alltså djupt tacksam mot socialministern för hans uppfattning i denna fråga.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig om SJ:s resebyråverksam het ger ekonomisk vinst eller om verksamheten måste subventioneras och i så fall med vilket belopp. Den del av SJ:s resebyråverksamhet som bedrivs inom landet lämnar ett helt tillfredsställande ekonomiskt resultat efter belastning av verksamheten med samtliga därtill hörande kostnader, även avskrivningar, pensioner, hyror o. d. SJ:s resebyråer i utlandet skall enligt riktlinjerna i första hand verka för en ökad total SJ-försäljning inom landet i fråga. Marknadsbearbetningen skall därför främst rikta sig till researrangörer och större grupper. Byråerna har också en allmän PR-uppgift för SJ. Genom att främst stimulera andra resebyråer till ökad SJ-försäljning begränsas dock SJ:s möjlighet att i utlandet själv öka sin försäljning och därmed förbättra sitt resultat. Resebyråerna i utlandet uppvisar därför underskott. Ställda i relation till den biljettförsäljning och det PR värde som SJ erhåller är emellertid underskotten relativt små. Den totala resebyråverksamheten ger ändå ett tillfredsställande nettoresultat vilket innebär att överskotten i verksamheten i Sverige täcker underskotten i utlandet.
Herr talman! Jag har tidigare i kammaren ställt frågan: »Vad det är för fel på SJ:s resebyråer eftersom de övriga resebyråerna inte får konkurrera på lika villkor?» Jag tänker då på den märkliga bestämmelse enligt vilken statstjänstemännen tvingas beställa sina resor genom SJ:s resebyråer. Jag fick inget svar på frågan och därför har jag funderat ytterligare på detta. Det är sannerligen inte lätt att få upplysningar om sakförhållandet. Man finner ingenting i vare sig statsverkspropositionen eller SJ:s verksamhetsberättelse. Det är emellertid känt att rese byråverksamheten i dag har stora lönsamhetsproblem. Både inländska och utländska undersökningar visar detta. Särskilt gäller det affärsreseverksamheten. Det intressanta är att SJ:s resebyråer satsar just på denna verksamhet, att döma av den annonskampanj som för närvarande pågår. Helsidesannonserna i Veckans Affärer under de tre senaste kvartalen torde ha kostat cirka 40 000 kronor och det är sannerligen ingen liten kostnad i detta sammanhang. Hur kommer det sig att det satsas så kraftigt på denna affärsreseverksamhet? Har det verkligen gjorts någon grundlig lönsamhetsundersökning? Detta undrar man så mycket mer som man vet att det krävs en miljon kronor i försäljning för att få ut en så låg bruttointäkt som 70 000 kronor. Såvitt jag förstår måste de personaladministrativa kostnaderna vara höga. Om man ser på antalet anställda finner man att SJ:s resebyråer har 600 anställda fördelade på 61 kontor, medan ett lika stort enskilt resebyråföretag har ungefär 370 anställda vid 18 kontor. Kan dessa personalkostnader uppvägas av tjänstebrevsrätten som SJ:s resebyråer har eller av att man slipper avlägga teleavgifter eftersom SJ:s telenät utnyttjas? Jag är alltså mycket tveksam även efter svaret som jag självfallet tackar för. Av svaret framgår att den utländska verksamheten går med underskott. Dessutom är jag tveksam beträffande det PR värde som SJ:s resebyråer kan ha av detta. Man frågar sig om inte riksdagens revisorer borde granska denna verksamhet. I övrigt kan man ifrågasätta, om inte SJ:s resebyrå borde vara ett eget bolag. Jag skulle vilja fråga kommunikationsministern, om detta övervägs inom regeringen.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat, om jag anser att alla åtgärder är vidtagna för att uppfylla sjösäkerhetskraven under den pågående lotsstrejken. Jag vill först erinra om att lotsstrejken inte är total. Dels omfattar den inte sjöräddningsaktioner, dels är det endast de till Lotsförbundet anslutna lotsarna som strejkar. Sjöfartsstyrelsen har vidtagit en rad åtgärder för att säkerheten till sjöss under pågående konflikt skall hållas på tillfredsställande nivå. Bl. a. är alla lotsplatser bemannade för telefonpassning och sjöövervakning i vanlig ordning. Sjöräddningen fungerar således fullt normalt. Sjöfarten har lämnats detaljerade upplyssningar om hur lotsningstjänsten är anordnad. Genom längre förutbeställningstid möjliggörs ett effektivt utnyttjande av tjänstgörande lotsar inom ramen för ordinarie arbetstid och sedvanlig övertid. Fartyg med oljelast eller annan allmänfarlig last ges företräde för erhållande av lots. Vidare har navigeringsföreskrifter och anvisningar meddelats av såväl sjöfartsstyrelsen som vissa sjöfartsintressenter. Slutligen har i skrivelse till länsstyrelserna från kommunikationsdepartementet understrukits vikten av att länsstyrelserna, genom bl.a. kontakter med vederbörande civila och militära myndigheter och organ, verkar för att en skärpt oljeskyddsberedskap upprätthålls så länge lotskonflikten pågår. Mot denna bakgrund finner jag att alla rimliga åtgärder vidtagits för att tillgodose säkerheten till sjöss under den aktuella strejken.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Om allmänheten, och särskilt de människor som i det ena eller andra avseendet har anknytning till sjöfarten men som ändå självfallet står neutrala i konflikten, undrar om sjösäkerhetskraven uppfylls, tycker jag det är naturligt. Den som dessutom vet litet mer om båtar och sjöfart och navigering i de besvärliga farlederna runt om vår kust blir nog litet förvånad över de kategoriska uttalanden som har gjorts på den senaste tiden. När man läser detta svar får man ytterligare ett exempel på kategoriska uttalanden. Det står nämligen i sista meningen, att alla rimliga åtgärder har vidtagits för att tillgodose säkerheten till sjöss. Jag tycker det är att gå väl långt, särskilt som vi fått läsa om båtar utan lots och båtar med olja som går in i våra besvärliga farleder exempelvis i Stockholms skärgård. Den som känner till vilka riskfaktorer som finns även när ett fartyg har lots ombord måste fråga sig, om inte ett fartyg utan lots innebär en avsevärt större säkerhetsrisk. Att svaret är ett obetingat ja är självfallet för alla dem som känner till litet om sjöfart. En expert som är tjänsteman på sjöfartsstyrelsen har också svarat obetingat ja på den frågan i Svensk Sjöfarts Tidning långt innan lotskonflikten uppstod. När man tar del av dessa som sagt mycket kategoriska uttalanden som görs 1 tidningar, i radio och TV och när man samtidigt läser om båtar med oljelast som går in i dessa farleder, undrar man om vi inte på allvar måste överväga frågan om lotsplikt. En sådan har man i Norge, som ju är en sjöfartsnation. Hos oss är kanske inte fullständig lotsplikt nödvändig, men i varje fall partiell. Jag är övertygad om att vi rätt snart måste ta ställning till den frågan.
Herr talman! Som svar på herr Wennerfors” senaste fråga kan jag utan vidare säga att införande av lotsplikt övervägs i samband med att vi tar ställning till lotsorganisationsutredningens förslag. Vi räknar med att få fram ett förslag till hösten. Herr Wennerfors säger att ett fartyg med lots självfallet är säkrare än ett fartyg utan lots. Drar man ut det resonemanget, innebär det väl att herr Wennerfors menar att vi måste förse alla fartyg med lots för att vara definitivt säkra. Här är det emellertid fråga om en av vägning mellan den utrustning som fartyget har, de risker som man anser sig löpa i olika farleder och de resurser i form bl.a. av lotsning som kan ställas till förfogande. När jag efter den redovisning jag har lämnat för läget under lotskonflikten säger, att man har vidtagit alla rimliga åtgärder för att skapa största möjliga säkerhet, är det naturligtvis också fråga om en avvägning av detta slag. Vi har dess bättre kunnat glädja oss åt att vi sedan lotskonflikten bröt ut inte noterat någon ökad olycksfrekvens. Snarare har olycksfrekvensen minskat något, men det beror naturligtvis inte på lotskonflikten, utan på att det har varit relativt gynnsamma väderleksförhållanden hittills under denna period.
Herr talman! Jag tackar för svaret beträffande lotspliktsfrågan, men statistiken tolkar jag på ett annat sätt än statsrådet gör. Jag tror att inte heller kommunikationsministern tolkar statistiken så ensidigt, om han studerar antalet tillbud. Jag frågar alltså, om alla rimliga åtgärder har vidtagits. En stor båt, Oljekonsumenternas »Oklahoma» på 50 000 ton, väntas till Stockholm endera dagen, och det uppges att befälhavaren tänker gå in till Stockholm även om han inte får lots. Han känner visserligen farvattnen någorlunda väl, men det är en stor båt, och färden är förenad med stora risker. Det skulle inte vara särskilt behagligt för statsrådet eller för andra som har uttalat sig kategoriskt, om det inträffade ett litet missöde med denna båt eller — det må vi verkligen hoppas inte inträffar! — en större olycka. En sådan sjöfart är verkligen förenad med mycket stora risker, och det är därför jag har ställt frågan. Jag vet att många människor är synnerligen oroade.

Herr talman! Herr Wedén har frågat mig om regeringen avser att tillgodose de naturvårdsoch miljöskyddskrav, som ligger bakom uppfattningen att vattenkraften i Vindelälven ej bör byggas ut, och i stället förelägga riksdagen förslag om åtgärder inom Vindelälvsområdet, som ej endast på kort utan även på lång sikt verkar sysselsättningsfrämjande. Frågan om utbyggnad av Vindelälven har ännu inte slutbehandlats inom regeringen. Jag är därför inte beredd att nu uttala mig i ärendet.

Herr talman! Det är svårt att uttrycka sedvanlig tacksamhet för ett svar som ju inte är något svar. Det är i stället ett ganska eklatant bevis på den obeslutsamhet som härvidlag präglar regeringen och som för all del inte är enastående. Men jag skulle vilja uttrycka den förhoppningen, att bakom jordbruksministerns svar inte ligger en tanke att det är behagligare för regeringen att offentliggöra ett beslut vid en tidpunkt då riksdagen inte är samlad. Vidare skulle jag vilja tillägga ett par korta reflexioner. Den första är att jag hoppas att jordbruksministern och regeringen har klart för sig att, om den beslutar en utbyggnad av Vindelälven, så är detta det svåraste slag som hittills har riktats mot strävandena att bygga upp en god miljöpolitik i vårt land. Det skulle alltså vara regeringen som i så fall utdelar ett sådant slag.

Jag skulle vilja fråga jordbruksministern: Har man inom regeringen på något som helst tillräckligt aktivt sätt fullföljt undersökningar av den typen som syftar till en stadigvarande förbättring? Eller är man fortfarande inriktad på att gå in för den temporära förbättring som en utbyggnad av vattenkraften skulle innebära men som efter en tid skulle vara utan verkan?
Herr talman! Jag kan inte tänka mig att herr Wedén med den långa politiska och parlamentariska bana som han har bakom sig hade väntat sig ett annat svar än att jag inte är beredd att göra något uttalande, när ärendet inte har slutbehandlats. Herr Wedén är ju helt medveten om att regeringen ännu inte har fattat något beslut i frågan och att ärendet håller på att beredas. Det är ett ärende som har stor betydelse, och det är en fråga där meningarna är mycket delade på grund av motstående intressen. Det har varit nödvändigt med en noggrann och ingående beredning. Jag har för min del, sedan jag tillträdde min befattning som jordbruksminister, haft mycket med frågan att göra, och det är möjligt att det har fördröjt ärendet en smula, att jag i januari fick överta ansvaret för en del av denna fråga. Men jag tycker det är rimligt att regeringen verkligen tänker igenom detta viktiga ärende. Jag är alltså inte beredd att göra något uttalande eftersom det är regeringens ståndpunkt och åtgärder herr Wedén efterlyser. Herr Wedén vet ju att det är på det sättet demokratin fungerar. Det tar tid i en demokrati, eftersom alla som har med beslutet att skaffa önskar grundliga kunskaper i ärendet och vill få det fullständigt belyst. Regeringen skiljer sig inte i det avseendet från andra demokratiska institutioner. Herr Wedén får liksom alla andra i detta hus finna sig i att inte kunna få besked i ett ärende som inte är slutbehandlat.

Herr talman! Det var intressant att höra jordbruksministern säga att detta är en så komplicerad fråga att vi måste se till att demokratin fungerar och att det tar lång tid att få den att göra det.

Jag kan inte komma ifrån intrycket att spörsmålet om utbyggnad av Vindelälven har utvecklats till något slags prestigefråga för regeringen. Regeringen har tidigare vid frågans behandling i riksdagen lidit vissa nederlag. I riksdagen har stämningen varit för att Vindelälven icke skall utbyggas, utan att miljön skall bevaras. Men det finns naturligtvis, herr jordbruksminister, alternativa förklaringar. Det är möjligt att bakgrunden till regeringens oförmåga att i dag ge något svar är något slags idékollaps beträffande hela norrlandspolitiken. Regeringen kan helt enkelt inte uppbringa några andra projekt för att säkra sysselsättningen i området. Alla har ju nu blivit mer och mer övertygade om att en utbyggnad av Vindelälven endast ger en temporär frist för den arbetskraft som vattenfallsverket tidigare sysselsatt vid andra kraftverksbyggen. Uppenbarligen är det nödvändigt för regeringen att inför offentligheten, och inte bara internt, framlägga förslag om alternativa lösningar för SyS selsättningens bevarande i Vindelälvsområdet — det är det vi väntar på.

Herr talman! Ja, herr statsråd, demokrati kräver tid ibland. Men i detta fall har regeringen förvisso haft god tid på sig — ungefär två år — att överväga om den skulle följa riksdagens i demokratisk ordning fattade beslut, eller om regeringen skulle komma tillbaka till riksdagen med ett annat förslag. För mig är det ganska självklart att riksdagens beslut skall gälla, även om det fattats mot en majoritet i det socialdemokratiska partiet. Det är en god och sund demokrati och parlamentarism. Det förhållandet att jordbruksministern uppsköt sitt svar till mig en vecka fattade jag som en fingervisning om att det i dag skulle komma att lämnas ett klart besked. Så har emellertid inte skett. Regeringen är alltjämt obeslutsam. Och det ger mig anledning ställa frågan: Har regeringen trots det uttalande som riksdagen gjorde för ett par år sedan rörande permanenta åtgärder till stöd för Vindelälvens dalgång utan någon utbyggnad av vattenkraften ännu inte något annat program för sysselsättningen där än ett som måste betyda miljöförstöring?

Herr talman! Att jag inte lämnade något svar till herr Wedén förra veckan sammanhängde med att jag då på regeringens uppdrag var i Geneve och deltog i EFTA-förhandlingarna, vilket torde vara bekant för flertalet av kammarens ledamöter. Jag kunde ju inte vara både i Genéve och här i kammaren för att svara på herr Wedéns fråga. Jag trodde också att herr Wedén fått besked om att jag var bortrest. Uppskovet med svaret berodde alltså inte på att vi väntade på beslut i detta ärende. Jag avser inte att här ta ställning vare sig för eller emot utbyggnaden av Vindelälven, och jag ämnar inte gå in på någon sakdebatt i frågan. Vad jag lämnat besked om är att ärendet ännu inte har slutbehandlats. Det är orätt att påstå att denna fråga har behandlats annorlunda än andra frågor. De behandlas alla på samma sätt och beredes mycket ingående. Allt material i detta ärende fanns hos regeringen i november månad i fjol, exempelvis vattendomstolens utslag och inkomna remissyttranden, och regeringen har diskuterat frågan två gånger. Ännu har vi dock inte haft någon beredning för slutgiltigt ståndpunktstagande. Jag räknar med att vi skall kunna ha det innan riksdagen hemförlovas. Det är min förhoppning att kunna bedriva beredningsarbetet på sådant sätt att detta blir möjligt. Demokratin kommer också att fungera i denna fråga på samma sätt som beträffande alla andra frågor. Om regeringen stannar för ett förslag om utbyggnad av Vindelälven, så kommer det förslaget att underställas riksdagen i sedvanlig ordning, och riksdagen har sedan att fatta det slutliga avgörandet. Kommer regeringen däremot fram till att Vindelälven inte skall utbyggas, så är det en sak som inte underställes riksdagen — i annan mån än att konstitutionsutskottet kan rikta anmärkning mot regeringen härför. Denna fråga kommer sålunda att behandlas i demokratisk ordning precis som alla andra. Att frågans behandling har tagit lång tid har inte alls att göra med någon idékollaps, som herr Holmberg ville göra gällande, utan har berott på de omständigheter som jag här har redogjort för. Nu räknar jag inte med att herr Holmberg skall vara lika på det klara med mitt svar som herr Wedén är. Herr Wedén har längre parlamentarisk erfarenhet och vet därför att ett enskilt statsråd inte kan lämna andra uppgifter än sådana som är slutgiltiga. Det enskilda statsrådets högst preliminära ståndpunkt är tämligen ointressant. Det är den demokratiska institutionens, d. v. s. regeringens, slutprodukt som har intresse för kammaren, och den är som sagt ännu inte färdig.

Herr talman!

Vad har man vidare gjort i Stockholms län för att t.ex. stoppa nedsmutsningen vid Hallstavik? Vad har man inom Uppsala län gjort för att förhindra föroreningarna i Uppsala, i Skutskär och i Karlholm? Vad har man gjort i Gävleborgs län för att rensa upp Gavleån och för att föroreningarna från Bomhusverken inte skall förstöra vattnet i hela Gävlebukten? Vilka åtgärder har man vidtagit i Norrsundet och på andra platser med liknande problem? Jag vill fråga de herrar som nu talar om miljöförstöringen varför ni var så ointresserade av miljövårdsfrågor när jag på 1940-talet och 1950-talet försökte få samhället att vidta åtgärder på detta område? Jag skall inte gå in på frågan om Vindelälven eftersom jag på denna punkt respekterar herr statsrådets uppfattning.

Herr Wedén och herr Holmberg! Försök att intressera er mera för miljöoch naturvårdsfrågorna också i andra sammanhang än när det ligger politiska spekulationer bakom. Vi måste få slut på allt det elände som vi nu dagligdags stöter på och vars spridning jag som gammal naturoch miljöälskare försökt att motverka. Jag vädjar till herrarna att mindre snegla på politiska framgångar och att i stället gå in för att i största möjliga utsträckning skydda miljöoch naturvärdena.

Herr talman! Jag vet inte om jag lyckades uppfatta allt vad herr Lundberg sade, men det föreföll mig som om han i sin upprepning förbigick Fyrisån, som ju också kan vara av intresse i detta sammanhang... Vi har för vår del i motioner med anledning av den proposition om miljövårdsproblem, som riksdagen fått sig förelagd, framlagt förslag om mera bestämda åtgärder än vad regeringen föreslagit bl.a. i sådana avseenden som herr Lundberg berörde. Jag skall inte närmare uppehålla mig sid herr Lundbergs resonemang. Jag ycker bara att det är egendomligt på let sättet att han vill säga, att eftersom let gått så dåligt på andra håll spelar det inte så stor roll om det går dåligt >å ytterligare ett ställe. Man skall na :urligtvis försöka reparera de tidigare misstagen i stället för att fortsätta med miljöförstöringen. Till jordbruksministern vill jag säga att jag förstår att han självfallet måste uttala sig på hela regeringens vägnar. Jag beklagar ännu en gång att regeringen efter ett par år fortfarande inte kunnat komma fram till något ställningstagande i den fråga vi nu diskuterar, som är av så stor betydelse. Jag vill uttrycka en stillsam förhoppning om att jordbruksministern när han säger att behandlingen av denna fråga är signifikativ för behandlingen av alla andra frågor i regeringen har avgivit ett alltför dåligt betyg åt sin egen regering.

Herr talman! Jag har en känsla av att jordbruksministern ändå tar litet för lätt på den s.k. demokratiska behandlingen av denna fråga. Jordbruksministern säger att den skall behandlas som vilken annan fråga som helst. Är det verkligen så säkert? Är det inte på det sättet att Vindelälvsfrågan har blivit en test case för de många människor — inklusive herr Lundberg — som alltför länge väntat på ett resolut ingripande mot den pågående och starkt accelererande miljöförstöringen? Det är ju inte bara fråga om de 1okala förhållandena och den lokala befolkningens intresse i Vindelälven, utan det gäller även alla människor, var de än bor i landet, vilka har ett särskilt miljöintresse som i detta fall måste komma till uttryck. Regeringen har hitintills behandlat detta ärende — som jag tidigare påpekade — inom lyckta dörrar i den socialdemokratiska partigruppen. Det är inte uttryck för någon breddad demokrati att handlägga frågan på det sättet.

Det kan ske ute i kommunerna på olika sätt; det skulle t.o.m. kunna ske genom någon form av omröstning lokalt i området. Regeringen borde se på den frågan. Jag delar herr Lundbergs uppfattning att det är en fruktansvärd situation som uppstått genom att bl.a. Mälaren, Hjälmaren, Fyrisån och området kring Skutskär undergått en sådan miljöförstöring under 1940-, 1950 och 1960-talen. Men ansvaret för den dåliga planering som ligger bakom denna förstö ring måste ju hänföras till bl.a. de många jordbruksministrar och andra ministrar som har suttit i den socialdemokratiska regeringen.
Herr talman! Jag kan lova herr Holmberg att damerna och herrarna på den borgerliga kanten kommer att få uppleva många test cases i miljövården, som kanske kostar en del pengar, när vi fullföljer den lagstiftning på miljövårdens område som vi har påbörjat. Så bara ett par randanmärkningar! Herr Wedén säger att regeringen berett denna fråga i två år. Det är ju inte sant. Remisshandlingarna kom in till regeringen i november månad 1968, och enligt mitt sätt att räkna har det inte gått två år sedan dess. Behandlingen av frågan inom regeringen började i november-december 1968. Jag övertog ärendet i februari. Det är en rätt stor hög papper som det gäller att gå igenom, och som damerna och herrarna kanske märkt har det ju hänt en hel del andra saker som jordbruksdepartementet varit engagerat i under de månader som gått sedan jag trädde till. Herr Wedén pratar alltså strunt. Regeringen har ingalunda tagit två år på sig för beredningen av denna fråga. Herr Holmberg säger att ärendet handlagts inom lyckta dörrar. Skulle det vara något speciellt för detta ärende? Denna fråga behandlas som alla andra frågor i regeringen: man skaffar det material man behöver, och så fattar regeringen ett beslut som får bilda utgångspunkten för ett förslag. Jag har aldrig upplevt att man gått till väga på annat sätt i vårt demokratiska samhälle, och jag förstår inte varför man skulle göra det i denna fråga. Dessutom hade kammaren den 27 mars i år tillfälle att diskutera frågan om folkomröstning. Jag vet bara inte var herr Holmberg befann sig vid det tillfället.

Herr talman! Jag vill bara upplysa herr Wedén om att Fyrisån ligger i Uppsala län och att den rinner ut i Mälaren. När jag nämnde Uppsala län som ett smutsområde, trodde jag att herr Wedén visste detta. Det talas här om nedsmutsning, och herr Holmberg lägger ansvaret för denna nedsmutsning på de jordbruksministrar som suttit i socialdemokratiska regeringar. Vem började nedsmutsningen i Skutskär? Vem började den i Hallstavik? Vem började nedsmutsningen i Bomhus, i Norrsundet m.m.? Ja, inte fanns det någon möjlighet för socialdemokraterna att den tiden påverka utvecklingen. Hur kommer det sig att man i dag tillåter ytterligare nedsmutsning i Hallstaviksområdet och Skutskärsområdet? Jo, från den privata industrin kräver man att hänsyn skall tas till en utbyggnad. Jag vill fråga herr Wedén om vilken industri man skall slå igen i Eskilstuna, i Uppland eller någon annanstans? Vi skall komma ihåg att detta inte har någonting med demokrati att göra. Möjligheterna att förhindra nedsmutsning skall vi pröva i riksdagen. När man nu här är så stor i munnen vill jag ställa frågan: Varför får vi inga tjänster till limnologiska institutionen? Varför har vi inte fått några tjänster till zoofysiologiska institutionen? Varför har det över huvud taget från kretsar som nu lever ganska högt aldrig tagits ett verkligt initiativ till att få bort smutsen från Mellansverige och Sydsverige? Det är mot denna bristande logik och underliga inställning som jag protesterar. Försök inte att komma ifrån ansvaret!

Herr talman! Jag begärde ordet därför att såväl herr Holmberg som herr Wedén använder uttryck om formerna för vattenutbyggnaden som är fantastis ka. De säger att det pågår ett miljöfördärv över alla gränser. Jag skulle gärna vilja fråga både herr Wedén och herr Holmberg om ni känner till något sätt att framställa elektrisk energi med mindre risk för förorening av naturen än genom vattenkraft? Det skulle vara mycket intressant att höra på vilket sätt man kan framställa elektrisk energi utan att störa naturen. Det finns också andra aspekter att ta hänsyn till. Vi vet att vi för närvarande befinner oss i den situationen att ungefär 90 procent av all elektrisk kraft produceras genom vattenkraft, ungefär 10 procent genom värmekraft; atomkraft och oljeeldade aggregat spelar mindre roll. Båda framställningssätten har till resultat ett visst störande av naturen, i det ena fallet genom svavelutsläpp och rök och i det andra fallet genom utsläpp från atomreaktorerna, som också de har sina aspekter. Om vi slutar upp med att bygga ut vattenkraften i dag, dröjer det inte mer än sju år förrän vi förändrat aspekterna så att vi från att tidigare ha haft 90 procent av energin genom vattenkraft i stället har 45 procent genom vattenkraft och 55 procent genom värmekraft. Väntar vi ytterligare sju år har vi vänt siffrorna än mera nedåt. Då utgör den vattenkraftproducerade energin endast 22 procent. Om vi går fram ännu en sjuårsperiod, befinner vi oss i den situationen att vi har nästan samma mängd energi genom vattenkraft som vi nu har genom värmekraft i vårt land. Vad gör de länder i Europa, vilka tidigare utbyggt sin vattenkraft och nu inte har mera kvar av denna och därefter gått över till värmekraft för att öka sin produktion av elektrisk ström? Jo, de bygger »konstgjorda» vattenkraftverk, s.k. pumpkraftverk, för att ha en reservy av vattenkraft tillgänglig för den reglering av energiförbrukningen som är nödvändig. Förbrukningen varierar nämligen mycket varje dag, varje vecka, varje månad och varje år, och det finns inget medel mera lämpligt för korttidsreglering av framställningen av den elektriska energin än användandet av vattenkraftverk. Det vatten som rinner in i vattenkraftverken rinner ut igen exakt lika rent. Jag protesterar mot resonemanget om miljöförstöring; däremot går jag gärna med på att det blir en miljöförändring. Det finns många älvdalar i Norrland, som i dag utgör turistattraktioner på grund av att älven är utbyggd. Därför har vi inte alls någon generell anledning påstå att vattenkraftsutbyggnaden har fördärvat vår miljö eller smutsat ned den. På många ställen har den skapat nya skönhetsvärden. Det finns skäl att ta vara på dessa detaljer också i framtiden.

Herr talman! Jag hoppas på både en lösning av sysselsättningsfrågan och en möjlighet att bevara Vindelälven utan utbyggnad. Jag måste därför beklaga att borgerliga partier tycks använda tillfället till att vädra sin allmänna olust i miljöfrågorna och utnyttjar dessa till ett kraftigt angrepp mot regeringen. Det blir svårare att tro att det är Vindelälven de är intresserade av, om de blandar in allt möjligt annat i denna debatt. Eftersom jag är mån om att vi skall lyckas bevara Vindelälven, skulle jag finna det skönt om de lät bli sådant. Jag är inte alls missnöjd med att regeringen har tagit tid på sig, ty jag förutsätter att denna tid har använts för att penetrera möjligheterna att skaffa arbete där uppe. även för dem, för vilka det är mycket väsentligt att Vindelälven inte utbyggs, är det en prövning att veta att stor arbetslöshet råder och att möjligheterna att i fortsättningen trygga befolkningens sysselsättning är mycket små. Därför ger mig det svar, som jordbruksministern i dag har lämnat, en förhoppning om att frågan skall lösas så att båda opinionerna kan tillgodoses, både den för vilken Vindeläl vens bevarande är en mycket viktig angelägenhet och den som ser sysselsättningsfrågorna som det mest närliggande. Jag skulle vara glad, om man renodlade denna debatt till att gälla Vindelälven. Låt oss se jordbruksministerns vänliga ansikte som hoppingivande för en lösning, som vi alla kan vara till freds med!

Herr talman! Jag vill varmt instämma med fru Eriksson i Stockholm, när hon säger sig utgå ifrån att regeringen skall nå fram till en lösning som innebär att man både undviker att bygga ut Vindelälven och klarar sysselsättningsproblemen. Det är ju om Vindelälvsförhållandena jag hela tiden har talat. Jordbruksministern lät undfalla sig att han ansåg att jag talade strunt. Men jag har ju här uttryckt samma mening som chefen för naturvårdsverket och för övrigt hela verket har uttryckt. Jag hoppas verkligen att fru Eriksson i Stockholm, som uppenbarligen har samma mening, inte känner sig särskilt irriterad av att den uttrycks även av representanter för den politiska oppositionen. Jordbruksministern säger att regeringen inte har haft några två år på sig. Nej, formellt inte. Det besked som riksdagen lämnade för två år sedan var dock klart och borde ha föranlett regeringen att i sin planering inrikta sig mindre på vattenkraftens utbyggnad och mer på den rad av alternativa utvägar som tiden här inte tillåter mig att gå in på. På en punkt vill jag instämma med jordbruksministern och uttrycka min tillfredsställelse över vad han sade; det tycktes mig vittna om en energi beträffande miljövården som inte på alla punkter har kommit fram i den proposition som riksdagen behandlar. Vi komi att få många test cases, sade jordcsministern. De anföranden som hål lits av representanter för den politiska oppositionen tycker jag borde ge jordbruksministern ett vittnesbörd om att han kan räkna med oppositionens stöd. Får jag då till slut tillåta mig att ge honom rådet: Börja dessa test cases med Vindelälven, som diskussionen i dag gäller!
Herr talman! För att mitt sätt att uttrycka mig inte skall ge anledning till vidare missförstånd vill jag tala om att jag inte karakteriserade herr Wedéns inlägg som sådant som struntprat; det var enbart uppgiften om ati vi hade hållit på i två år som jag gav den beteckningen, och den måste jag vidhålla. Jag vill framhålla att det inte är underligt att denna fråga har tagit litet tid. Vad är det egentligen som vi skall ta ställning till? Jo, det är de praktiskt taget största regleringar som ägt rum i våri land. Regeringen tillmätte för något år sedan frågan så stor betydelse att den utnyttjade vattenlagens möjligheter att ta över ärendet från vattendomstolen. Det är första gången som regeringen skall ta ställning till en hel älvs utbyggnad, och det är inte en fråga, mina damer och herrar, som man avgör på en förmiddag.

Herr talman! Herr Oskarson har frågat mig om jag planerar några ytterligare kontrollåtgärder angående använ dande av kemiska bekämpningsmedel vid odling av sådana grönsaker som är avsedda för konsumtion i oförädlat skick och om åtgärder kan förväntas för att minska användningen av giftiga preparat vid dessa odlingar. Det är naturligtvis ytterst angeläget att användningen av kemiska bekämpningsmedel vid bl.a. grönsaksodling regleras på ett sådant sätt att förgiftningsriskerna undviks. Åtgärder i denna riktning vidtas också. Giftnämnden beslutade i mars i år att inte efter den 1 januari 1970 tillåta användning av DDT och vissa andra klorerade kolväten som bekämpningsmedel i Sverige. Forskning för att få fram alternativa bekämpningsmetoder pågår. För att effektivt kunna bekämpa skadeinsekter inom grönsaksodlingen kan vi dock för närvarande inte klara oss utan kemiska bekämpningsmedel. Jag vill emellertid erinra om att giftnämnden — då man tillåter att giftiga preparat används — föreskriver villkor för användningen. Bl. a. brukar bestämmelser meddelas om användningsområde, försiktighetsmått vid användningen samt om karenstid, d. v. s. viss minimitid mellan behandling och skörd. De giftigaste medlen får vidare endast användas av personer med särskild behörighet. Jag kan dessutom nämna att livsmedelslagstiftningen föreskriver att bestämmelser skall meddelas om de högsta kvarvarande rester av bekämpningsmedel som får förekomma i livsmedel. Jag vill vidare nämna att livsmedelsstadgekommittén överväger frågan om kontroll av bekämpningsmedelsrester vid import av frukt och grönsaker. Med hänsyn till den ganska långtgående kontroll av användningen av kemiska bekämpningsmedel som redan finns och till att frågan om kontroll vid importen övervägs av nämnda kommitté anser jag inte att några särskilda åtgärder från min sida är påkallade för närvarande.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet för svaret. Jag tycker att svaret andas en positiv inställning till problemet, och det är jag tacksam för. Jag är medveten om att det både finns noggranna bestämmelser vad det gäller villkoren för användningen, användningsområde och karenstid och att det ställs särskilda krav på de personer som skall använda dessa bekämpningsmedel. Min fråga gällde emellertid kontrollen. Hur kontrollerar man att dessa villkor och bestämmelser verkligen uppfylls? Som statsrådet vet finns det noggranna bestämmelser angående kontroll vid saluförandet av animaliska produkter. I fråga om grönsaker finns det ännu inga motsvarande bestämmelser. Detta är anledningen till att jag frågat, huruvida statsrådet planerar några åtgärder på fruktoch grönsaksområdet. Statsrådet framhåller i sitt svar, att livsmedelsstadgan föreskriver att bestämmelser skall meddelas om de högsta kvarvarande rester av bekämpningsmedel som får förekomma i livsmedel. Det är också riktigt. Men det föreligger ju ingen skyldighet för producenien att vid saluförandet redovisa om bekämpningsmedel använts, vilka medel det i så fall gäller och i vilken utsträckning de använts. Inte heller finns det några uppgifter som klargör för konsumenterna huruvida det utövats någon kontroll eller inte. Konsumenterna själva har ingen möjlighet att bedöma den saken och är därför mycket intresserade av att vi på detta område får något slags »varudeklaration». Jag är tacksam för vad statsrådet sade beträffande de utländska frukterna och grönsakerna.

Även om dessa gifter inte ger utslag med detsamma, vet vi dock praktiskt taget ingenting om vilka följder det kan få om de under en längre tid upplagras i människokroppen. Herr talman! Jag vill än en gång tacka för svaret och poängtera att jag hade önskat att statsrådet där hade uttryckt litet mer klara tankegångar om nödvändigheten av en kontroll på detta område, och hur man arbetar för genomförandet av en sådan.
Herr talman! Jag tycker nog att tankegångarna i svaret var tämligen klara. Hälsovårdsnämnderna har skyldighet att utöva den fortlöpande kontrollen på detta område. Man kan emellertid aldrig genom en lagstiftning helt undvika vare sig medvetna lagöverträdelser eller olyckshändelser. Sådana inträffar på alla områden som är föremål för lagstiftning. Det har på detta område nyligen förekommit ett par fall som föranlett polisingripanden, och polisen utreder för närvarande huruvida det i dessa fall funnits för mycket gifter i grönsakerna. Får jag sedan bara lämna ett par uppgifter som kan lugna allmänheten. Statens växtskyddsanstalt har gjort en stor undersökning, som ännu inte är publicerad, angående förekomsten av organiska fosforföreningar i frukt, grönsaker och rotfrukter från svensk handel. Denna undersökning omfattar åren 1964—1968. I 8,5 procent av proverna har man kunnat påvisa förekomsten av rester av organiska fosforföreningar. Men i endast fyra av 2 396 fall har det varit fråga om värden som överskridit den högsta tillåtna restmängden. När vi beslutade att förbjuda DDT, bestämde vi oss också för att bedriva forskning för att få fram alternativa bekämpningsmedel mot insekter. 130 000 kronor har anvisats till växtskyddsanstalten för att bedriva sådan forskning. I mitt svar har jag framhållit att livsmedelsstadgekommitténs förslag säkerligen skall ge oss ytterligare instrument för att komma till rätta med dessa problem.
Herr talman! Den omständigheten att det förekommit polisingripanden som har visat sig vara befogade talar för att det skulle vara önskvärt med en kontroll. Det är gott och väl att det rör sig om ett fåtal sådana fall, men detta utgör ingen garanti för att det inte finns många fall som undgått ingripande. Jag är medveten om att detta problem inte kan lösas enbart genom lagstiftning. Olyckshändelser inträffar och kan komma att inträffa. Men som jag sade tidigare skulle jag ha önskat att statsrådet mera bestämt hade angivit riktlinjer för hur man tänker åstadkomma betryggande kontrollåtgärder på detta område. Undersökningen från statens växtskyddsanstalt är intressant och kan säkert bidra till att öka både förståelsen och kunskaperna och också ange riktlinjer för hur vi skall arbeta i fortsättningen för förbättrade kontrollmöjligheter.
Herr talman! Får jag helt kort framhålla att jag självfallet inte kommer att falla livsmedelsstadgekommittén i ämbetet. För övrigt är denna kommitté tillsatt av socialministern. Vidare vill jag påpeka att Sverige är det första land i världen som beslutat förbjuda användning av DDT, ett tecken på att vi är energiska när det gäller att komma till rätta med dessa problem.